Herr ålderspresident! Frankrike utsattes nyligen för en rad synnerligen brutala terrorbrott. Brottsligheten riktar sig inte bara mot enskilda, utan det framgår med all önskvärd tydlighet att måltavlan för dessa terrorbrott är den franska sekulära demokratin. Vi välkomnar att Frankrikes president Emmanuel Macron så tydligt markerar mot islamismen och uttalar ett otvetydigt stöd för den franska sekulära konstitutionen, för frihet, jämlikhet och broderskap. Men det är ett budskap som tyvärr inte delas av alla. Islamister på höga positioner runt om i världen har i stället valt att fördöma Macron, till exempel Malaysias före detta premiärminister Mahathir bin Mohamad, som anser att muslimer har rätt att döda miljontals fransmän, Turkiets president Erdogan, som uppmanar till ekonomiska sanktioner mot Frankrike, eller imamen och ledaren för den så kallade för Islamakademin i Malmö. Genom sina privata sociala medier påstår imamen dels att islam är oförenligt med sekulär, västerländsk demokrati, dels att idén om det sekulära samhället är en rasistnationalistisk ideologi som är värre än den som driver Islamiska staten. Vidare kallar imamen Frankrike för en skurkstat och Macron för en skurkaktig fjant, och han säger att presidentens tydliga markering mot terrorism är ett angrepp på muslimer och islam. Allt detta hade kanske inte varit värt att ta upp i en interpellationsdebatt om det inte varit så att Islamakademin samtidigt hade deltagit som en partner i ett projekt som finansieras av just Allmänna arvsfonden för att motverka våldsbejakande extremism i Malmö. Den svenska staten hyr alltså in en person som förespråkar våldsbejakande extremism för att motverka våldsbejakande extremism. Men året är ju 2020, och ingenting förvånar längre mig. Arvsfonden var av allt att döma fullt medveten om Islamakademins partnerskap och hade också, om man hade brytt sig om att googla imamens namn, kunnat se att han tidigare till exempel har förespråkat dödstraff för personer som vill lämna islam. Jag vill därför fråga statsrådet dels om hon håller med imamen om att islam är oförenligt med sekulär, västerländsk demokrati och att Macrons agerande är ett angrepp på islam och muslimer i allmänhet, dels om hon ser en risk med att staten anlitar en person som försvarar våldsbejakande extremism för att motverka just våldsbejakande extremism.

Herr ålderspresident! Detta är inte heller inte första gången som Allmänna arvsfonden har avslöjats med att finansiera islamister. I en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som jag vet att statsrådet är väl medveten om, pekas Arvsfonden specifikt ut som en finansieringskälla för Muslimska brödraskapet, en välkänd islamistisk organisation vars mål är att använda invandring och missionering för att bryta ned och förstöra västvärldens demokratier. I rapporten står följande: "Det är många miljoner som slussats in från svenska skattebetalare in i världens största islamistiska organisations svenska gren. Det betyder att staten och dess medborgare finansiellt och organisatoriskt hjälpt till att etablera många organisationer med direkt eller indirekt koppling till MB. Många av dessa organisationer erhåller statsbidrag genom t.ex. SST, MUCF och Allmänna Arvsfonden." Men trots att detta avslöjades 2017 och sannolikt var välkänt innan dess fortsätter miljonrullningen till den islamistiska miljön i Sverige. Det enda som regeringen har gjort är att i vanlig ordning tillsätta en utredning, Arvsfondsutredningen, som lämnade sitt slutbetänkande i september 2018, där man kom fram till att inga fel hade begåtts och att allt var i sin ordning. Detta är också den här regeringens standard-MO: Man begraver akuta problem i utredningar, gömmer sig bakom tjänstemän och skyller allt på någon annan. Om vi ändå ska titta lite på den juridiska aspekten av detta, vilken ju tas upp i utredningen, stadgas ändamålet för medel från Allmänna arvsfonden i 5 och 6 § lagen om Allmänna arvsfonden: "5 § Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. 6 § Stöd ur fonden skall i första hand lämnas till verksamhet som är nyskapande och utvecklande. Sådant stöd får också, om det bedöms som särskilt angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning." Om vi som exempel tar organisationer som har en tydlig koppling till Muslimska brödraskapet - deras målsättningar är att bekämpa idén om ett sekulärt samhälle och motarbeta demokratin som styrelseskick - kan statsrådet förklara vilken del av ändamålet som detta faller in under: Är det barn, ungdomar eller funktionshindrade som ska dra nytta av detta?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

Hade det funnits ett sådant informellt demokrativillkor som statsrådet pekar på hade Islamakademin eller Muslimska brödraskapet eller Muslimska brödraskapets olika grenorganisationer i Sverige inte fått en krona av dessa pengar. Men miljonrullningen fortsätter. Det informella demokratikriterium som statsrådet hänvisar till är en chimär. Statsrådet säger också att en särskild utredare har fått i uppdrag att analysera det föreslagna demokrativillkoret för Allmänna arvsfonden. Uppdraget ska redovisas senast i augusti 2021. Detta är bara ett sätt att skjuta frågan på framtiden. Det som Socialdemokraterna egentligen håller på med är att köpa dessa islamistledares lojalitet genom generösa bidrag i hopp om att de ska leverera röster till socialdemokratin. Detta är inte bra för Sveriges framtid.